Herr talman! Jag vill bara som replik till det sista som Bengt Silfverstrand anförde säga att det som i detta avseende är ekonomiskt och miljömässigt klokt med all säkerhet kommer att anammas av Sveriges jordbrukare.

Herr talman! Reservation nr 5, som moderaterna och folkpartiet står bakom, rör skogsteknikerutbildningen vid Gammelkroppa skogsskola i Värmland. Personligen anser jag reservationen i hög grad märklig, inte minst med tanke på det besök som hela jordbruksutskottet gjorde på skolan den 21 april förra året. Besöket var avsett att ge utskottets ledamöter möjlighet att bilda sig en uppfattning om Gammelkroppaskolans roll i utbildningsverksamheten. Vid behandlingen av 1979 års budgetproposition fattade riksdagen beslut om en översyn av hela den eftergymnasiala skogliga utbildningen och uttalade att den utbildning som sker vid skolan i Gammelkroppa måste vägas in såväl i de fortsatta diskussionerna rörande antagningen av studerande till den här utbildningen som i den övergripande översynen av den skogliga utbildningen. Detta var riksdagen enig om den gången. Naturligtvis är det av största vikt att Gammelkroppa hela tiden finns med i bilden när överväganden görs om utformningen av den totala skogsteknikerutbildningen i landet. Säkert finner man till slut former där Gammelkroppa i nuvarande eller ändrad skepnad kommer att passa naturligt in. Min bedömning är dock att det kommer att dröja något eller några år innan bilden har klarnat fullt ut. I väntan på resultatet av den av riksdagen beslutade översynen har ledningen för skolan i Gammelkroppa två år å rad begärt anslag för att kunna hålla skolan vid liv. För innevarande budgetår begärdes 250 000 kr. och för nästa budgetår 277 000 kr. I två motioner från Värmlands och Örebro län, motionerna 469 och 585, har vi krävt att skolan skall erhålla bidrag. Utskottets majoritet enades om att föreslå riksdagen att tilldela skolan 150 000 kr. Socialdemokraterna och centern var eniga om detta, medan moderaterna och folkpartiet har reserverat sig. Med hänsyn till de positiva intryck som hela utskottet fick vid besöket i Gammelkroppa och som också kom till uttryck i den diskussion om skolans framtid som fördes vid vårt besök, där även moderaterna och folkpartiet deltog, så har den här reservationen väckt stor förvåning i Värmlands och Örebro län. Det skall därför, herr talman, bli intressant att se hur moderaterna och folkpartisterna från de bägge nämnda länen kommer att rösta i fråga om reservation 5. Jag yrkar på den här punkten bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vpk:s syn på en svensk datapolitik har vi fört fram i ett flertal motioner vid de senaste riksmötena. Regeringens proposition 1980/81:93 om försäljning av Datasaab till L M Ericsson har gett oss anledning att återigen aktualisera dessa frågor. Svensk datapolitik är enligt vår mening i hög grad en fråga om svensk industripolitik och framför allt då om dataindustrin och dess ägande samt inflytandet över den och styrningen av den. Man kan visserligen få rum med en rad rubriker under huvudrubriken datapolitik, och det är då fråga om sysselsättning, utbildning, forskning, information, sekretess, sårbarhet, fackligt och medborgerligt inflytande osv. Ja, allt detta måste ju tas med som delaspekter, om man skall diskutera svensk datapolitik. Men vad nyttar det till att diskutera allt detta och få till stånd fina och kloka beslut, om inte själva grunden — produkten som sådan: datorn, bildskärmen, operativsystemet, roboten eller vad det nu kan vara fråga om — kan påverkas och förändras och om utvecklingen av och forskningen kring den ligger utanför samhällets kontroll? Dess värre är det vad som nu håller på att hända. Svensk politik befinner sigi ett startskede när det gäller att formulera en svensk datapolitik. Det kan tyckas vara i senaste laget, men det är trots allt så. Vi har i dag inte någon samlad datapolitik. Datadelegationen har regeringens uppdrag att komma med ett förslag till åtgärder för att, som det heter i direktiven, ”garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll”. I detta läge avhänder sig regeringen det lilla inflytande man faktiskt haft över svensk dataindustri genom att sälja ut sin andel i Datasaab till LM Ericsson. Man behåller visserligen en minoritetspost genom televerket, men inte desto mindre minskar man statens inflytande över dataindustrin genom den här affären. Regeringen säger visserligen i sin proposition en del vackra ord om vikten av en ur samhällets synpunkt positiv utveckling av datoranvändningen. Man talar exempelvis om hur viktigt det är att användare och fackliga organisationer får påverka produktutvecklingen. Men sådana deklarationer blir ju bara tomma ord så länge man inte har några faktiska möjligheter att påverka vilka intressen som skall göra sig gällande i fråga om forskning och produktutveckling. — För vilka garantier har regeringen för att det faktiskt skall bli så som propositionen anger? Inte några alls. En sådan regeringsdeklaration borde följas av ansträngningar att öka samhällets inflytande över dataindustrin i stället för att som nu minska det. Man kan ju då säga att ägandet inte har någon betydelse, att det viktiga är att vi har en svensk dataindustri med goda utvecklingsmöjligheter. Jag antar att det är så regeringen och utskottet har resonerat. Men då faller hela det statliga engagemanget i Datasaab och de motiveringar som då gavs för att bilda Datasaab med ett hälftenägande av staten. Då blir denna affär endast en fråga om att staten skall gå in i denna industri och ta vissa förluster för att, när lönsamheten börjar komma åter, låta det privata näringslivet ta hand om vinsterna. Om det är en sådan industripolitik som regering och riksdag anser att vi skall föra — dvs. att staten endast engagerar sig i företag som går med förlust, medan vinstgivande företag snabbt säljs ut till det privata näringslivet —- ja, då har medborgarna verkligen skäl att fråga sig om det är de rätta personerna som är satta att förvalta deras skattepengar. Datasaab diskuterades i den här kammaren flera gånger under förra året. Industriministern påpekade då vid flera tillfällen att det visserligen har varit stora problem med Datasaab med ty åtföljande förluster för staten och Saab-Scania att täcka.

Den nye ägaren behöver nu bara ta eventuella förluster under 1981 för att sedan se fram emot ett nytt vinstgivande företag under koncernparaplyn, upparbetat med bl.a. statliga medel. Industriministern redogjorde också i denna januaridebatt för varför staten var engagerad i Datasaab. Han sade så här när det gällde målet för det statliga engagemanget: ”Det var att säkra en dataindustri av tillräcklig bredd som bas för den tekniska utvecklingen i hela det svenska näringslivet. Datoriseringen griper omkring sig, och den sätter sin prägel på hela verkstadsindustrin. För den industriella och tekniska standarden i landet är det angeläget att vi har vissa basindustrier också inom detta nyckelområde för framtiden.” Ja, det var då det. Nu stannar visserligen Datasaab inom landet; LM Ericsson är ju ett företag som åtminstone än så länge är i svensk ägo. Men det är liksom övriga datajättar ett multinationellt företag med tillverkning, forskning och utveckling inte bara i Sverige utan också utomlands. Vilka garantier har staten fått för att denna industri för framtiden skall förbli svensk? Ja, man har inte ens kunnat skaffa sig garantier för att fabriken i Linköping skall bli kvar om den inte är företagsekonomiskt lönsam. Det kommer Nils Berndtson att utveckla senare i debatten. De garantier som finns hänförs till vad som är företagsekonomiskt lönsamt. Man skall enligt avtalet fortsätta Datasaabs verksamhet i nära samordning med närliggande verksamheter hos L M Ericsson och vidareutveckla dessa till en konkurrenskraftig exportinriktad svensk industri i första hand inom området datakommunikation och databehandling. Så står det i avtalet. Men detta skall ske bara om det är företagsekonomiskt lönsamt. Skulle det alltså vara mer lönsamt att flytta verksamheten utomlands, så finns det inte något i avtalet som hindrar detta, även om den svenska tillverkningen fortfarande skulle vara lönsam. Från vpk:s sida har vi i vår motion redogjort för vår alternativa industripolitiska inriktning när det gäller dataindustrin. Vi anser att inriktningen måste vara att bygga upp en nationell dataindustri, som står oberoende gentemot multinationella företag. Vi anser också att möjligheterna till nordiskt samarbete måste prövas. En sådan inriktning innebär förstås också att upphandlingen måste ägnas större intresse från statens sida. Den offentliga sektorn måste i sin upphandling stödja en sådan svensk industri. Ett första steg i en sådan utveckling vore om staten i stället för att sälja ut Datasaab övertog ägaransvaret för hela Datasaab. Ett samarbete med televerket utifrån ett statligt Datasaab är förstås då fullt möjligt och ganska naturligt. Dataoch elektronikindustrin är, som vi pekar på i vår motion, en framtidsindustri, som i sig har vissa sysselsättningsaspekter. Det är också av det skälet — för att värna om den svenska sysselsättningen inom denna bransch — av vikt att de basindustrier som jag håller med industriministern om att Sverige bör ha på detta område byggs upp och står oberoende gentemot de stora multinationella företagen. Det är den bästa garantin för att sysselsättningen stannar inom Sverige. Herr talman! Låt mig också kommentera utskottets betänkande. Det finns i och för sig inte så mycket att kommentera. Man har inte haft speciellt mycket att tillägga utöver det som regeringen säger i sin proposition. I alla fall avstyrker man två motioner med samma motivering. Det är dels en folkpartimotion, där man vill att staten säljer hela Datasaab till L M och inte behåller något minoritetsinflytande genom televerket, dels vpk:s partimotion, i vilken ställs de krav om ett statligt Datasaab som jag tidigare redogjort för. Med andra ord anser utskottet att den nu föreliggande konstruktionen är den optimala och den enda riktiga. Utskottet understryker i betänkandet värdet av en konkurrenskraftig svensk dataindustri. Man säger att dataindustrin på ett betydelsefullt sätt påverkar datautvecklingen och dataanvändningen i samhället, något som jag i och för sig till fullo kan instämma i. Man säger också att utvecklingen inom databranschen ställer stora krav på finansiella resurser och på marknadsföringen. Utifrån dessa kriterier anser man att just konstruktionen Datasaab L M-televerket är den bästa, som den nu föreligger i propositionen. Man kan då spekulera i vem som skall stå för vad här. Är det utskottets mening att staten via sitt minoritetsinflytande skall kunna påverka forskning och utveckling och därmed också datautvecklingen och dataanvändningen i samhället? Menar man att L M Ericsson är den part som skall stå för de finansiella resurserna? Eller menar man att det kanske kommer att bli tvärtom? Staten får ställa resurser till förfogande i ett bolag där man inte har en sådan ägarstyrka att man kan påverka forskningen och utvecklingen. Ja, några garantier för att det inte skall bli det sistnämnda har man inte. Jag vill fråga utskottets talesman varför man avhänder sig ägarinflytande och säljer ut aktier om man nu anser — som det står i betänkandet — att dataindustrin på ett betydelsefullt sätt påverkar datautvecklingen och dataanvändningen i samhället. Vad är det för logik och konsekvens i ett sådant ställningstagande? Vore det inte mera logiskt att i så fall stödja vpk:s förslag om ett statligt Datasaab, som sedan kan samarbeta med televerket och därmed också indirekt med L M Ericsson? Utskottet kan väl ändå inte mena att ÅL M Ericsson kommer in som part enbart av det skälet att företaget skall stå för pengarna. Så fungerar det ju inte. LM Ericsson kommer att ta sin hand från Datasaab så snart detta företag inte är företagsekonomiskt lönsamt. Det har man ju rätt till enligt avtalet. Herr talman! Det är ett enhälligt utskottsbetänkande som vi diskuterar. Det innebär att också socialdemokraterna står bakom denna affär. Det är enligt min mening något egendomligt, speciellt om man läser socialdemokraternas datapolitiska program. Där finns vad gäller Datasaab följande krav inskrivna: ”I enlighet med diskussionen tidigare i detta kapitel är en demokratisk kontroll och styrning av dataindustrin av väsentligt värde. Ett ytterligare krav är därför att samhällsintresset ska ha aktiemajoritet i det nya databolaget.” Det nya databolaget är alltså Datasaab. Också socialdemokraterna har tydligen beslutat sig för att luta sig mot LM Ericsson och förlita sig på det företaget när det gäller att få en demokratisk styrning och kontroll av dataindustrin, och därmed har man frångått sitt program. Det är en utveckling att notera. Noteras bör också att socialdemokraternas uppfattning i detta fall inte delas av inblandade fackliga organisationer. I LO-tidningen säger en talesman: ”Regeringen har inte lyckats förverkliga de målsättningar som riksdagen slog fast när Datasaab bildades. Möjligheten till inhemsk utveckling på datorområdet under samhällets kontroll garanteras inte genom den här affären.” Från vpk:s sida instämmer vi helt i den analysen. Våra krav är, som jag sagt tidigare, att det skall bli en helt annan utveckling med en utvidgning av statens inflytande i stället för en inskränkning. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1944.

Herr talman! I en kommentar till Datasaabs försäljning till LM Ericsson skriver LO-tidningen: ”Därmed skapas förutsättningar för en verkligt slagkraftig svensk dataindustri. I privata händer.” Det är faktiskt det sista som är kärnfrågan. Staten avhänder sig det mesta av det inflytande man hittills haft på detta område och överlämnar det i privata händer. Marie-Ann Johansson har redovisat de skäl vi anför från vpk för att riksdagen bör avslå propositionen, begära förslag om förstatligande av Datasaab AB och göra uttalande om utvecklingen av en svensk dataoch elektronikindustri. Vpk-motionen utgör ett alternativ till regeringens förslag. Ett bifall till denna motion skulle också undanröja en hel del av den oro som det kan finnas anledning att hysa för utvecklingen i Linköping, därest regeringens förslag genomförs. I en särskild motion har jag berört dessa problem. Datasaabs utveckling har kännetecknats av stor osäkerhet. Det har bl.a. funnits oro för att verksamheten skulle komma att koncentreras till Stockholmsområdet. Som bekant är en betydande del av Datasaabs verksamhet förlagd till Järfälla. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. Samtidigt har det dock ansetts som en viss garanti att staten varit hälftendelägare i Datasaab. Detta borde nämligen öka möjligheterna att också väga in regionalpolitiska bedömningar. Men om statens engagemang minskar, som nu föreslås, hur blir det då? Den ägarstruktur som föreslås i propositionen ökar, såvitt jag kan förstå, riskerna för verksamheten i Linköping. Datasaab blir en förhållandevis liten del i L M Ericsson-koncernen. L M Ericsson har koncernledning och andra viktiga funktioner koncentrerade till Stockholmsområdet. Farhågorna för en centralisering av verksamheten till Stockholmsregionen kan anses öka med ägarskiftet. Vi vet av erfarenhet från liknande fusioner att de mindre enheterna ofta offras. Jag har i motion 1943 pekat på de negativa konsekvenserna av en nedskärning eller avveckling av Datasaabs verksamhet i Linköping. Många skäl talar för en statlig satsning med syfte att skapa ett centrum för dataoch elektronikindustri i regionen, bl.a. för att utveckla alternativ till det militära sysselsättningsberoendet. Om riksdagen — mot vpk:s yrkande — skulle anta propositionens förslag, då menar jag att ett uttalande bör göras till stöd för fortsatt verksamhet vid Datasaab i Linköping. Näringsutskottet avstyrker detta yrkande med mycket märkliga motiveringar. Utskottet anför att samgåendet mellan LME och Datasaab syftar till att stärka den svenska dataoch elektronikindustrins ställning. Javisst, men på vems villkor? Att stärka industrins ställning brukar vara motivet för avveckling av vissa enheter. Utskottet kan inte med det anförda minska oron i Linköping utan bidrar snarare till att öka den. Utskottet anför vidare att LME enligt avtalet har förklarat att bolaget avser att inom ramen för vad som är företagsekonomiskt motiverat fortsätta Datasaabs verksamhet i nära samordning med närliggande verksamheter hos LME och vidareutveckla dessa till en konkurrenskraftig exportinriktad svensk industri. Javisst. Det liknar precis de argument som brukar anföras för att avveckla vissa enheter; det är företagsekonomiskt motiverat, och det ökar konkurrenskraften, brukar det heta. Utskottet kan alltså inte med det anförda minska oron i Linköping utan bidrar snarare till att öka den. Näringsutskottet säger sig inte mot denna bakgrund finna anledning att göra någon särskild framställning till regeringen. Min fråga till utskottets talesman måste bli: Mot vilken bakgrund? Den bakgrund ni själva tecknar talar i själva verket för nödvändigheten av ett särskilt uttalande om man vill bevara den verksamhet som i dag pågår i Linköping. Jag yrkar, herr talman, i första hand bifall till vpk-motionen 1944. Därest detta yrkande faller, yrkar jag bifall till motion 1943 om ett särskilt uttalande rörande Datasaabs verksamhet i Linköping.

Herr talman! När riksdagen nu om en kort stund kommer att fatta sitt beslut i anledning av näringsutskottets föreliggande betänkande kommer detta beslut otvivelaktigt att markera ett viktigt led i den svenska datapolitikens utveckling. Vi har i riksdagen under ett antal år haft anledning att diskutera just den svenska datapolitiken, inte minst mot bakgrund av de besvärligheter som har varit förknippade med namnet och företaget Datasaab. Vi har i de lägena prövat olika lösningar, och det förefaller i dag som om man kommit fram till en slutlig lösning som måste anses vara ett viktigt steg i den svenska datapolitikens utveckling och dessutom ett viktigt steg när det gäller att bevara och befästa en nationell svensk datapolitik. Näringsutskottet har, såsom framgått av de tidigare anförandena, behandlat det föreliggande förslaget från regeringen och kommit fram till ett enhälligt betänkande. Men, herr talman, jag vill fästa uppmärksamheten på att det inte bara är ett av riksdagens utskott som har kommit till denna slutsats, utan det är ännu ett utskott, nämligen trafikutskottet. Det är alltså två av riksdagens utskott som har kommit till denna enhälliga slutsats. Då måste man ändå säga att det är en tung och välmotiverad uppslutning bakom regeringens förslag i den här frågan.

Det finns anledning att i det här sammanhanget något tänka på en detalj som näringsutskottet inte direkt har pekat på men som indirekt ändå framgår av betänkandet och som är av vital betydelse.

Man skall inte bara producera varor och tjänster. Man skall också sälja dem. Man skall också finna köpare som är beredda att betala de svenska priserna. Det är en faktor som alltid på något sätt glöms bort eller fördöljs av vpk i motioner och inlägg. I det här fallet är det speciellt avgörande att man kan få till stånd en effektiv försäljning. Möjligheterna till det har väsentligt förstärkts genom att LM Ericsson kommit med i bilden. L M Ericsson har sedan gammalt utomordentliga exportmarknader. Man har också visat en osedvanlig skicklighet när det gäller att sälja svenska produkter — det vittnar inte minst den senaste utvecklingen inom L M-koncernen om. Jag tycker att det skulle vara en trygghet för dem som här försöker misstänkliggöra samarbetet med L M Ericsson att man därigenom får att göra med ett företag som kan sälja varorna och som kan bjuda de multinationella företagen konkurrens och motstånd. Jag tror inte att de statligt anställda försäljare som enligt vpk:s förslag skulle komma i stället skulle ha samma resurser och samma skicklighet. Detta är en mycket viktig detalj, herr talman, som jag tycker det finns anledning att trycka på. Det är också svaret på en del frågor som Marie-Ann Johansson och Nils Berndtson ställt till mig. Utskottet pekar på att samarbetet med L M Ericsson är mycket värdefullt också därför att man därigenom kan få forskningsoch utvecklingsinsatser gjorda. Ingen kan väl tro att L M Ericsson, om företaget går in i ett sådant här samarbete, på något sätt släpper sin urgamla ambition att fota sin utveckling, sin produktion och sin försäljning på ett ambitiöst forskningsoch utvecklingsarbete! Herr talman! När det gäller motion 1943, som Nils Berndtson talat för med instämmande av min partikollega Åke Polstam, vill jag säga att utskottets argument ändå måste vara övertygande. Utskottet säger att det inte finns anledning för riksdagen att göra någon sådan framställning som krävs i vpk-yrkandet. Utskottet anser att samgåendet mellan L M Ericsson och Datasaab syftar till att stärka den svenska dataoch elektronikindustrins ställning. Jag har talat om värdet av att en så stark partner som L M Ericsson kommer in i sammanhanget, en partner som har de kanske främsta forskningsresurserna i den privata industrin här i landet och som dessutom har en marknadsföringsförmåga som få andra företag. Jag vill säga till Nils Berndtson och Åke Polstam att jag för min del — det har inte utskottet uttalat sig om — tror att tryggheten för de anställda, såväl i Järfälla som i Linköping, kommer att öka genom detta samgående. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 38.

Herr talman! Enligt Bengt Sjönell är det enbart multinationella företag som kan bjuda multinationella företag motstånd. Vi tror inte att det är så. Vi har därför i vpk-motionen skisserat en annan utveckling. Vi pekar bl.a. på värdet av ett nordiskt samarbete. Men det förklarar ändå inte varför man avhänder sig ett inflytande för staten. Visst hade det varit fullt möjligt att åstadkomma ett samgående även om staten hade haft kvar det knappa inflytande som man har haft på Datasaab! Jag tycker alltså inte att det förklarar varför man säljer ut i just det här läget, när Datasaab enligt industriministern går mot ljusare tider och när svenska politiker håller på och försöker formulera en svensk datapolitik. Det är motsägelsefullt att i det läget sälja ut sitt inflytande samtidigt som mani betänkandet påpekar hur viktig dataindustrin är för datautvecklingen i samhället. På den punkten är Bengt Sjönell mig fortfarande svaret skyldig. Varför har man gjort så?

Herr talman! Bengt Sjönell säger att det beslut vi snart skall fatta kommer att markera ett viktigt led i datautvecklingen. Tyvärr måste man väl säga ett illavarslande led. Staten avhänder sig sitt hittillsvarande inflytande över en mycket viktig verksamhet. Bengt Sjönell åberopar att det är en tung uppslutning, två utskott, kring den linje han själv företräder. Men även två utskott kan nonchalera befintliga risker, och det är detta jag menar att man har gjort här. Jag tycker, som Marie-Anne Johansson har sagt, att man kan ju inte möta hotet från de multinationella företagen med att staten avhänder sig sitt inflytande och överlåter verksamheten till ett multinationellt företag. I mitt första anförande har jag refererat till LO-tidningens artikel om försäljningen av Datasaab till L M Ericsson, och jag tycker nog efter vad vi har fått höra här i debatten att det finns fog för tidningens påstående att industridepartementets enda strävan har varit att så fort som möjligt bli av med Datasaab. För att uppnå detta har man offrat målsättningen om en inhemsk utveckling som på fackligt håll har tillmätts stor betydelse, och då har man inte heller försäkrat sig om exempelvis att verksamheten i Linköping skall fortsätta. Det må vara att industridepartementet i sin strävan inte har funnit den saken vara värd någon särskild uppmärksamhet och skrivning, men näringsutskottet har konkret ställts inför frågan att åtminstone göra ett uttalande. Det avstår utskottet ifrån, och det tycker jag är mer allvarligt. Det är naturligtvis bra att Bengt Sjönell tror på en framtid även för Linköping, men det vore betydligt bättre om han också kunde markera det i en viljeyttring av det slag som är föreslaget i motionen. Näringsutskottet åberopar vad L M Ericsson förklarat i avtalet som skäl för att avstyrka motionen, men jag kan inte i detta avtal någonstans utläsa någon som helst garanti för att verksamheten i Linköping skall fortsätta. Om Bengt Sjönell kan hitta något sådant inskrivet, vill jag gärna ha det uppläst och få det i protokollet, för det skulle kunna vara till nytta om Linköping i framtiden kommer i fara. Jag skall, herr talman, mycket noga lyssna till vad Bengt Sjönell har att anföra på denna punkt.

Herr talman! Utskottets argumentering är inte klar för mig vad beträffar Datasaabs lokalisering i Linköping. Det står faktiskt inte ett ord om Linköping och den oro som finns för dataindustrin där. Att dataindustrins och elektronikindustrins ställning skall stärkas är naturligtvis bara bra, men var skall verksamheten utövas? Man måste sälja och utveckla produkterna, säger Bengt Sjönell. Ja visst, det är en nödvändighet, och det önskar jag också. Men kommer det att ske hos LM Ericsson i Stockholm eller skall den delen vara kvar i Linköping? Samarbetet är inte riskabelt — däremot att lokaliseringen sker till enbart Stockholm. Jag hoppas att den industriella miljön i Linköping skall vara så pass intressant för ÅL M Ericsson att sammanläggningen till slut kommer att stärka verksamheten i Linköping. Men jag skulle vara väldigt tacksam om Bengt Sjönell kunde säga någonting om detta. En vacker dag kan vi stå, precis som Nils Bendtson har sagt, inför situationen att man vill rationalisera och strukturförändra verksamheten på ett sådant sätt att det inte blir någonting kvar i Linköping, och det är en utveckling som jag är motståndare till.
Herr talman! Marie-Ann Johansson drar en något halsbrytande slutsats av vad jag sade om nödvändigheten av att ha en effektiv försäljning, en effektiv försäljningsorganisation och skickliga marknadsförare. Hon menar att jag med det skulle ha sagt att endast multinationella företag kan bjuda motstånd mot multinationella företag. För den som har jobbat med småindustri i ungefär 30 år, som jag har gjort, och som verkligen har försökt initiera exportansträngningar inom den och även har sett resultat av det är det här en halsbrytande slutsats. Vad jag har sagt är endast att när det gäller så svår konkurrens som man är utsatt för i databranschen är det av utomordentligt värde att ha ett företag som LM Ericsson med dess exporterfarenheter och dess omvittnade skicklighet på försäljningsområdet. Det utesluter inte att även små företag och statliga företag kan vara med. Varför avhänder sig staten då ägarinflytandet? Både utskottet och jag har ju framhållit vad det finns för motiv. Ett statligt ägarinflytande finns kvar, och jag kan på den punkten bara citera vad trafikutskottet säger i sitt yttrande: ”Utskottet delar den uppfattning som framförs i propositionen att televerket bör ges möjligheter till ägarinflytande i Datasaab AB. Den helt dominerande delen av televerkets utvecklingsverksamhet sker i samarbete med LME genom ELLEMTEL. För televerkets långsiktiga utveckling är samarbetet med LME av avgörande betydelse. Utskottet finner det därför värdefullt att detta samarbete kan utvidgas genom ett gemensamt engagemang i Datasaab AB. Samarbetet kommer också att öka möjligheterna för televerket att finna nya verksamhetsområden vilket är nödvändigt om det bortfall av arbetstillfällen skall kunna motverkas som övergången till elektronik inom telekommunikationsområdet innebär.” Det sista tror jag är en väldigt viktig slutsats, inte minst när det gäller debatten om huruvida Linköping skall kunna få vara kvar inom LM i fortsättningen. Min övertygelse är att så kommer att bli fallet. Det är ju naivt att begära att jag eller näringsutskottet skall ge garantier för hur statliga eller privata företag skall kunna agera i framtiden. Man kan bara dra slutsatser av föreliggande fakta och förutsättningar, och min slutsats är, som jag har sagt tidigare, att Linköping och Järfälla kommer att ha säkrare möjligheter i framtiden, inte minst därför att L M Ericsson är ett företag som av ålder inte varit främmande för att förlägga produktion på många olika håll här i landet. Nils Berndtson säger att det är illavarslande att man avhänder sig statligt inflytande. Vi har där, herr talman, helt olika ideologiska uppfattningar, så det är meningslöst att försöka fortsätta att debattera på den linjen. Jag anser att det är väldigt bra att man har ett privat företag sådant som L M med i bilden. Nils Berndtson anser att det bara är statliga företag som kan duga någonting till. Där har vi en ideologisk skiljelinje. Jag har ingenting mer att tillägga i det sammanhanget.
Herr talman! Jag tycker inte att min slutsats var särskilt halsbrytande. Tvärtom upprepar Bengt Sjönell nu att den här svenska dataindustrin måste knytas till L M Ericsson för att utnyttja dess erfarenheter, och L M Ericsson är ju ett multinationellt företag; det tror jag vi kan vara överens om. Då blir konsekvensen den att Bengt Sjönell menar att man kan bekämpa multinationella företag enbart med multinationella företag. Oavsett detta skulle staten ha kunnat behålla sitt hälftenägande. Min följdfråga, varför man i stället säljer aktier, har jag inte fått svar på. Jag förmodar att det är av det skäl som LO-tidningen har skisserat i sin artikel, där man säger att mer än 9,5 96 av aktierna kan det inte bli fråga om att staten får äga, för i annat fall skulle L M Ericsson bli av med de skatteavdrag som skattelagstiftningen medger för utgifter till ett dotterföretag. Jag antar att L M Ericsson har ställt det kravet och att avtalet har kunnat komma till stånd enbart under förutsättning att samhället avhänder sig inflytande. Det är en sak som vi från vpk inte kan acceptera just med tanke på den betydelse industrin har för hela datautvecklingen. Då är det verkligen av vikt att samhället, riksdag och regering, engagerar sig på ett aktivt sätt, så att vi inte får en utveckling som är negativ för hela samhället.
Herr talman! Bengt Sjönell säger att han inte kan ge garantier för att verksamheten i Linköping skall bli kvar. Jag har faktiskt inte heller begärt det av honom. Däremot har både han och utskottet åberopat avtalet. Jag hade bra gärna velat veta vad man hittar för stöd i avtalet för att avvisa tanken på ett särskilt uttalande om Linköpings verksamhet. Jag har tittat ganska noga på de avtal som är fogade till propositionen. I både 14 § i avtalet mellan staten och LME och 12 § i avtalet mellan Saab-Scania och LME återfinns följande gemensamma formulering: ”Datasaab bedriver idag verksamhet inom ett flertal områden och på olika orter i landet. Produktionen sker i Järfälla och Linköping och marknadsföring genom dotterbolag i Sverige och ett antal andra länder.” Detta är ju bara ett konstaterande av nuläget. Det är ingen som helst garanti för att det skall bli så i framtiden.

Det är detta vi har påtalat. Vi vet att så kan det bli, och det vet också näringsutskottet, fast man inte låtsas om det.
Herr talman! Den fråga som jag har engagerat mig i när det gäller Datasaab handlar om lokaliseringen, alltså inte om förstatligandet. Det gäller således om denna industri kan få ligga kvar i Linköping, eller om man skall centralisera den till Stockholm. Jag vill inte avkräva utskottets talesman Bengt Sjönell några garantier för hur ett i huvudsak privatägt företag skall klara sin lokalisering. Men om riksdagen över huvud taget har några synpunkter på detta, tycker jag det är kolossalt viktigt för framtiden att dessa ges till känna. Det är detta jag har efterlyst. Det är viktigt om frågan kommer upp igen längre fram — vi vet inte hur länge det dröjer.
Herr talman! Här är det fråga om ett affärsavtal, som Nils Berndtson har läst upp något stycke av. Jag vill erinra om att när man gör ett affärsavtal, gör man det på affärsmässiga grunder, vare sig det är små eller stora företag som är inblandade. Man utgår då från de faktorer och förutsättningar som gäller i nuläget — det som Nils Berndtson ondgjorde sig över. Man kan inte utgå från någonting annat än omständigheterna i nuläget och de erfarenheter man har bakåt i tiden. Som bekant finns ingenting som är så svårt som att spå om framtiden. Det ger man sig i varje fall inte in på när man skriver affärsavtal. I sådana sammanhang är det bara rent affärsmässiga synpunkter man kan ta in. Nils Berndtson och hans kolleger vill ta in rent politiska faktorer i affärsavtal. Det går inte i det samhällssystem vi har i dag och med de förutsättningar som därmed finns för sådana affärsavtal. Slutligen några ord om Linköping och de fula potentater som i denna debatt målats på väggen. Som jag sade nyss finns det ingenting så svårt som att spå, speciellt i fråga om framtiden. För bara ett år sedan skulle folk ha blivit chockade om de hade vetat vad som skulle hända ett år senare, alltså nu, att Saab i Linköping nyanställer 1000 personer, 800 män och 200 kvinnor. Jag tror det kan vara en tankeställare för dem som nu försöker måla dessa potentater på väggen.
Herr talman! Men, Bengt Sjönell, skulle det inte vara av värde, om riksdagen utöver detta affärsmässiga avtal gav till känna en viljeyttring i form av ett uttalande? Det är vidare inte bara en fråga om huruvida det för ögonblicket är sämre eller bättre med sysselsättningen i Linköping än på andra orter. Det finns också skäl att med statens medverkan utveckla något av ett datacentrum just i Linköping. Man borde på det sättet söka fullfölja den satsning som staten tidigare har gjort.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 20 behandlas fyra motioner. Av dem tar två upp slamhanteringen vid avloppsreningsverken. En av dessa senare är vpk:s miljöpolitiska motion, nr 1094. I det nu förevarande betänkandet behandlas motionens yrkande nr 3 om reningsprocesserna och slamhanteringen vid landets avloppsreningsverk. Vi konstaterar att landets sjöar, vattendrag och grundvatten påverkas och förorenas av utsläpp från bostadsområden, industrier och jordbruk. Länge gick utsläppen direkt ut i våra vatten utan att ens slamavskiljning skedde i förväg. Detta förorsakade stora olägenheter, och om det hade fått fortgå utan åtgärder, skulle vi i dag ha haft en mycket sämre situation än vi faktiskt har. Staten satsade under ett flertal år i början på 1970-talet stora belopp till stöd för anläggande av kommunala avloppsreningsverk. De första verken var enkla och gjorde i stort sett bara en slamavskiljning. Senare har vi fått verk som kan gå betydligt längre i fråga om rening. Detta är naturligtvis bra, men det är inte problemfritt. Biologiska processer i reningsverken är känsliga för störningar från biogifter i det tillförda avloppsvattnet. Det är viktigt att alla som har sina avlopp kopplade till det kommunala nätet görs medvetna om att dessa störningar kan inträffa och att de vidtar åtgärder för att innehålla de biogifter som kan störa reningsverkens processer. Men det finns också andra problem. De organiska ämnen som ju slammet i huvudsak består av kan brytas ned genom biologiskt aktiva mikroorganismer. Härigenom fås ett slam som på ett naturligt sätt skulle kunna föras tillbaka till jorden. Men här finns komplikationer. Det obehandlade slammet utgörs inte bara av organiska ämnen utan till viss del också av oorganiska ämnen som tunga metaller. Tunga metaller är ofta otjänliga för växterna och är klart olämpliga i vår föda. Därför är det viktigt att tillförseln av tungmetaller till landets avloppsreningsverk i möjligaste mån stoppas. Det torde i detta sammanhang vara fördelaktigast om tungmetallerna kan stoppas vid källan och sålunda aldrig släpps ut i de ledningar som leder fram till avloppsreningsverken. Med ett sådant avskiljande av tungmetaller vid källan borde det i en del fall vara möjligt att återvinna metallerna och låta dem gå tillbaka till de processer de kommit ifrån. Vi har från vpk tidigare år fört fram krav på att reningsprocesserna och slamhanteringen vid landets reningsverk skulle ses över. Vi har tyvärr fått avslag på detta krav. Vi anser emellertid att denna fråga är så viktig att vi kommer att driva den vidare tills det verkligen händer något. Det är som ett led i denna vår envetna strävan som vi nu återkommer med vårt motionskrav. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till motionen 1980/81:1094, yrkande 3, som berör reningsprocesser och slamhantering.

Herr talman! Vi behandlar nu motioner som rör slamhantering och utnyttjande av multrum. För att först beröra den fråga som Per Israelsson här diskuterat, nämligen slamhanteringen, vill jag säga att det inte bara är i år utan även tidigare år som motioner i detta ämne har väckts. Jordbruksutskottet har i den utredning som sker om sådana här frågor kommit fram till att det är ett alltför litet utnyttjande av det slam vi får i våra reningsverk. Inte mer än hälften av det slammet används för jordbruksändamål eller som täckjord i olika sammanhang. Hälften deponeras och utgör ett miljöproblem. Vi har ju, vilket Per Israelsson redogjorde för, utvecklat reningstekniken vid våra reningsverk ganska bra under de år som vi har hållit på med detta. Det gör att vi har löst problemet rätt bra på den sidan. Men det är ändå inte löst så länge vi inte kan nyttja slammet på ett vettigt sätt. Genom att slammet deponeras blir det ju på nytt ett miljöproblem. Det jobbas ganska mycket med denna fråga. Naturvårdsverket och olika organ har flera projekt på gång för att försöka hitta lösningar på problemet och nå resultat, så att slammet i större utsträckning skall kunna nyttjas för jordbruksändamål, vilket ju måste vara det enda rätta. Utskottet har ingen annan uppfattning men vill f. n. inte gå längre än vad vi gjort, eftersom man vill avvakta resultaten av de undersökningar som pågår innan man gör ett definitivt ställningstagande. Vi anser emellertid att det är mycket angeläget att man når en bättre ordning på det här området. I några motioner yrkas att det skall propageras mera för multrumtekniken. Utskottet har den uppfattningen att multrum är ett bra alternativ i många sammanhang. I det system som i dag tillämpas vid avloppshanteringen använder vi en mycket stor mängd friskt vatten för att transportera bort oönskade ämnen. Utskottet tror inte att det i ett längre perspektiv är möjligt att fortsätta att arbeta på det sättet, utan man måste få fram andra system. Friskvatten är en tillgång som i och för sig är ganska riklig hos oss f. n. men som på sikt kanske blir knappare — för många andra länder är tillgången på friskvatten definitivt knapp redan i dag. Här kommer naturligtvis multrum in i bilden som ett alternativ, men vi tror att det också kan finnas andra alternativ som vi måste undersöka. Det gamla torrdasset skall man inte glömma bort, och för de mest tätbefolkade områdena måste man kanske komma fram till andra system där vatten finns med på det ena eller andra sättet. Det viktiga i det sammanhanget är emellertid att man på något sätt måste kunna använda slutprodukten i jordbruket, för det handlar ändå om ett jordförbättringsmedel som har ett högt värde. I den diskussion som fördes tidigare i dag talades det om att vi måste utveckla ett system som möjliggör ett mera biologiskt riktigt jordbruk, och det vi nu talar om är då en viktig del av detta. Utskottet tycker att de synpunkter som har förts fram när det gäller multrum är vettiga. Vi vill emellertid inte nu gå längre än till att redovisa dessa åsikter. Sedan får vi mot bakgrund av de utvärderingar som kommer att göras i olika sammanhang se om vi kan gå längre och ställa större krav. Vi måste kräva system där vi använder mindre mängder vatten än i dag för att spola bort sådant som vi inte vill ha kvar, och vi måste få system som möjliggör för oss att nyttja avfallet på ett bättre sätt. Det gäller också att minska de halter av tungmetaller som förekommer i avloppsslammet. Herr talman! Jag vill därmed yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande nr 20.

Herr talman! Lennart Brunander säger att det är viktigt att vi kan använda slammet i dess helhet i jordbruket, och om detta är vi nog överens. Men då måste vi också lösa problemen när det gäller reningsverken. Vidare säger Lennart Brunander att endast ungefär hälften av slammet nu går till jordbruket och att resten deponeras — deponering av slam är ju ingen bra lösning. Isak är vi alltså överens om detta. Däremot har jag inte samma uppfattning som Lennart Brunander när det gäller det han sade om att man nu inte bör gå längre än att fullfölja de undersökningar som pågår. Vi har i motionen krävt en ordentlig översyn av reningsprocesserna vid avloppsreningsverken, av tillåtligheten när det gäller att släppa ut olika ämnen som behandlas i reningsverken och av vad man kan göra för att stoppa skadliga ämnen vid källorna. Lennart Brunander säger att man inte är beredd att gå med på detta, och det sägs också i utskottets skrivning att våra krav inte bör föranleda någon åtgärd. Jag vill då fråga Lennart Brunander: Vilka undersökningar är det som pågår och som ni vill avvakta? När får vi någon redovisning av åtgärder som skall vidtas? När kan det tänkas komma några förslag i anslutning till de frågor som vi har aktualiserat i vår motion?

Herr talman! Beträffande de utredningar som f. n. pågår förhåller det sig så, att styrelsen för teknisk utveckling, byggforskningsrådet och Svenska vatteno. avloppsverksföreningen studerar driftoch underhållsfrågor på vattenoch avloppsområdet. Naturvårdsverket är representerat i programstyrelsen för projektet, som omfattar en rad olika studier. Ett annat projekt som naturvårdsverket och Svenska vatteno. avloppsverksföreningen håller på med syftar till att sammanställa praktiska erfarenheter av olika metoder för omhändertagande av avloppsslam för jordbruk och anläggningsjord liksom för deponering. Vidare finns det ett projekt för systemanalys inom VA-sektorn syftande till att beskriva de från vattenvårdssynpunkt betydelsefulla processerna. Ett delprojekt behandlar kommunala avloppsreningsverk. Projektet leds och finansieras av naturvårdsverket. Sedan finns det ett projekt som gäller avloppsvattnets föroreningskällor. Här diskuteras möjligheten att genom åtgärder på ett tidigt stadium i stadsbyggnadsprocessen kontrollera produktion och transport av farliga ämnen. Ytterligare ett projekt, som handhas av naturvårdsverket, avser uppföljning av reningsverkens funktion. Som herr Israelsson förstår pågår ganska mycket. Att säga någonting definitivt om vilka vägar man bör gå är litet dumt. Man måste först avvakta resultaten av undersökningarna, eftersom man då säkert kan fatta bättre beslut.
Herr talman! Det är kanske inte så mycket att tillägga. Vi håller fast vid våra positioner. Lennart Brunander räknade upp en hel mängd saker, men jag kan inte se att det kommer att ske någon rejäl översyn. Här rör det sig om saker som pågår ständigt. Någon rejäl översyn, med direktiv och annat om vad man vill uppnå, finns tydligen inte. Därför tycker jag inte heller att det finns anledning att frångå det krav som vi fört fram i vår motion, nämligen kravet på en översyn av processerna vid reningsverken och en undersökning av hur man skall komma till rätta med slamhantering m.m. Det finns så mycket mindre anledning härtill, då man redan i höstas i samband med framläggandet av sparpropositionen bestämde att det inte längre skall utgå något statligt anslag till kommunala avloppsreningsverk. I mitt första anförande sade jag att staten har lagt ned mycket stora summor på det här under 1970-talets första år. Då skulle man väl också kunna lägga ned en liten summa på att utvärdera hur de kommunala avloppsreningsverken fungerar i dag och för att se efter vad man kan göra för att det skall kunna fungera bättre — vad man skall göra för att få bort tungmetallerna och för att slammet i dess helhet skall kunna cirkulera tillbaka till jorden, där det egentligen hör hemma. Därför vidhåller jag mitt yrkande om bifall till motionen.

Herr talman! Jag tror att alla partier i denna riksdag är överens om att hushållning och återanvändning bör vara grundläggande krav på inriktningen av vår varuproduktion. Ytterst bör det vara producenten som har ansvaret för att avfallsprodukter från produktionen tas om hand på ett från både miljöoch resurssynpunkt lämpligt sätt. Men stora mängder miljöfarligt avfall kan inte omhändertas inom den industri där de blir över utan måste transporteras bort och oskadliggöras på annat håll. Här bör samhället ta ett ansvar för att möjligheter finns att lagra, transportera och slutligt förstöra det farliga avfallet. Redan 1975 beslöt riksdagen på förslag av den socialdemokratiska regeringen att det under en femårsperiod skulle bli ett kommunalt insamlingsmonopol för avfallet och att ett samhällsägt behandlingsföretag skulle byggas upp. Särskilt tillstånd skulle krävas för transport av miljöfarligt avfall. Vad har nu skett under dessa fem sex år? Ja, ännu har ingen central behandlingsanläggning startats. Först i år, alltså efter sex år, beslöt regeringen ge SAKAB -— Svensk Avfallskonvertering AB — tillstånd att uppföra en behandlingsanläggning. Efter sex år är det fortfarande bara ett 60-tal kommuner, mindre än 25 20 av kommunerna, som har ett utvidgat kommunalt renhållningsmonopol för det miljöfarliga avfallet. Man skulle vilja fråga: Skrämmer inte minnena från BT Kemi-affären och andra avfallsskandaler regeringen och riksdagens majoritet? Vi vet ju att nya skandaler på det här området är på väg att avslöjas. Här kan man verkligen anklaga regeringen för långsamhet och passivitet. SAKAB har skapat en del mellanlagringsstationer på olika håll, men flera stora industriområden, t.ex. Göteborg och Gävle, saknar fortfarande sådana anläggningar. Jordbruksutskottet har tidigare givit uttryck för stor otålighet med avfallsfrågornas lösning. Ännu fem år efter riksdagsbeslutet finns det ingen ordentlig plan och ingen struktur för omhändertagande och behandling av miljöfarligt avfall. I många kommuner och i många industrier har man snart gett upp — passiviteten och nonchalansen breder ut sig — men utskottet säger sig räkna med en fortsatt utveckling. Över huvud taget kan man säga att det vilar en anda av fromma förhoppningar över utskottets skrivning, men det finns där inga reella krav på handling. Vi socialdemokrater vill ge regeringen till känna att den måste ingripa. Regeringen måste snarast ta upp överläggningar med kommunerna för att få en lokaliseringsplan för alla anläggningar för mottagning och lagring av det miljöfarliga avfallet. Diskussioner bör vidare föras med Kommunförbundet om åtgärder för att få alla kommuner att leva upp till 1975 års riksdagsbeslut. Inte heller när det gäller den enorma mängd pappersavfall — som kan vara av stort värde som återanvändningsmaterial i ett läge med brist på tillgänglig råvara för pappersframställning — har det blivit några snabba resultat sedan 1975, då riksdagen fattade beslut i denna fråga. Regeringens passivitet och pappersbrukens bristande intresse för att satsa ekonomiskt på insamling av pappersavfallet — genom att ge kommunerna ordentlig ersättning — har medverkat till snigelfarten i denna viktiga resurshållningsfråga. Också på detta område kräver vi socialdemokrater i utskottet att regeringen omedelbart skall ta upp överläggningar med kommuner, insamlingsföretag och pappersbruk. Pappersindustrin vill nu ha detta avfallspapper, men det brister i både system och plan för insamlingen. Med hänvisning till vad jag har sagt här yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2. Jag skulle till sist vilja tillfoga några allmänna synpunkter kring det här.

Man kan faktiskt säga att dessa partiers miljövårdsengagemang avslöjas i verklighetens ljus — det är lika luftigt som kejsarens nya kläder! Vi socialdemokrater i utskottet har därför funnit anledning att i ett särskilt yttrande understryka hur angeläget det är att SAKAB nu får alla de resurser som behövs för en fullgod behandling av miljöfarligt avfall. Det åligger alla i denna riksdag att se till att vi inte kommer att uppleva nya miljöskandaler med avfallshantering, utan samhället bör se till att det finns ordentliga planer för omhändertagandet. Vi socialdemokrater i utskottet avvaktar därför med stor spänning regeringens kommande proposition om avfallshanteringen.

Herr talman! I betänkandet nr 19 från jordbruksutskottet till innevarande riksmöte behandlas avfallshanteringen här i landet. Det är en årligen återkommande fråga. Vår förhoppning kan härvid vara att avfallshanteringen för varje års behandling här i riksdagen flyttar sig en bit framåt och då i positiv riktning. I vpk:s miljöpolitiska motion nr 1094, yrkande 4, tar vi upp frågan om SAKAB:s, dvs. Svensk Avfallskonverterings AB:s, anläggning för behandling av miljöfarligt avfall. Vi yrkar att riksdagen hos regeringen hemställer att denna anläggning förses med bästa möjliga tekniska utrustning. Utsläppen skall härvid bevisligen kunna bli så små att den beslutade inlandslokaliseringen inte leder till oacceptabla miljöstörningar. Om detta inte kan övertygande bevisas anser vi att lokaliseringen till Norrtorp i Kumla kommun bör omprövas. Sverige har och kommer att ha en kemisk industri från vilken det kommer miljöfarligt avfall. Det är i första hand denna industris ansvar att se till att denna avfallsmängd blir så liten som möjligt och att så mycket substans som bara är möjligt går tillbaka i processerna. Det har påståtts, bl.a. från Kemiförbundet, att kemiindustrin själv skulle kunna ta hand om sitt miljöfarliga avfall. Verkligheten har emellertid visat att det gör denna industri bara i den mån det är lönsamt.

Detta är en insikt som på intet sätt är ny. Sedan flera år har det stått klart att landet behöver en anläggning för behandling av miljöfarligt avfall. Frågan har emellertid dragit ut på tiden samtidigt som kostnaderna har stigit snabbt. Det enda försvar som man kan leta upp för denna förhalning är att det under tiden framkommit — eller i varje fall kan ha framkommit — bättre teknik än om uppförandet av anläggningen skett tidigare. Tillvaratas inte denna möjlighet och får inte anläggningen den bästa och modernaste teknik, ja då finns det knappast något alls att anföra till försvar för den förhalning som skett. Nu har det emellertid visat sig att SAKAB:s anläggning för behandling av miljöfarligt avfall så att säga blivit en het fråga i vad det gäller lokaliseringen. De två sista försöken till lokalisering — det gäller Kramfors och Norrtorp i Närke — har båda mötts med kraftiga motreaktioner från befolkningen i resp. områden. Särskilt hård har varit och är fortfarande reaktionen från befolkningen i Norrtorp. Jag har varit på två informationsmöten i Kumla Folkets hus, vars största lokal var fullsatt vid båda tillfällena. Vid det första mötet var det länsstyrelsen i Örebro län som kallat, och i det andra fallet var det centerpartiet som inbjöd till möte i samband med jordbruksminister Anders Dahlgrens besök i Norrtorp och Kumla. Särskilt vid det sista mötet, då jordbruksministern medverkade, var stämningen väldigt bestämd och hård mot SAKAB:s lokalisering till Norrtorp. Jag hade ett intryck av att man hade tagit en så definitiv ställning emot att det kan komma att bli mycket svårt att med några som helst sakargument ändra på den inställningen. Enligt min mening, som också kommer till uttryck i vårt motionsyrkande, är det sakskälen man alltid måste ta hänsyn till. Nu har anläggningen placerats mitt i en bördig jordbruksbygd, som redan förut varit hårt drabbad av skifferbrytning och utsläpp från det skifferoljeverk som anlades i området under kriget och som drevs också under den första delen av efterkrigstiden. Man tycker att man fått nog av utsläpp. Man vill helt enkelt vara i fred. Det är en inställning som vi måste ha förståelse för. Å andra sidan har regeringen fattat beslut som sista och högsta instans i funktionen som domstol — ett domslut som inte kan överklagas. Men jag är av den meningen att om det inte övertygande kan visas att utsläppen från anläggningen blir så små att den beslutade inlandslokaliseringen till Norrtorp kan försvaras, så skall regeringen ompröva sitt beslut. Det lär — enligt uppgifter i lokalpressen — också statsministern ha lovat vid sitt besök i länet några veckor före jordbruksministerns besök där. Omprövas lokaliseringen av SAKAB:s anläggning till inlandet måste alternativet vara en glest befolkad kust med förhärskande frånlandsvindar. Min grundläggande inställning har dock sedan länge varit att man vid all industrilokalisering skall ställa så stora miljökrav att också inlandet kan få del av både nyetablering av industri och utbyggnad av redan befintlig industri: Miljöstörningarna skall inte få vara så stora att de alls begränsar lokaliseringen. I konsekvens med denna min grundinställning måste detta, rent generellt, också gälla SAKAB:s anläggning. Men jag har också ett intryck av att denna fråga hanterats bakvänt redan från början. Innan man bestämde sig för lokalisering till en viss plats borde man ha tagit kontakt med och informerat berörd befolkning i frågan. En grundförutsättning borde ha varit att befolkningen i det område dit anläggningen lokaliserades åtminstone hade tolererat att anläggningen placerades där. Nu har man gått den motsatta vägen och tagit beslutet först och förankringen bland befolkningen sedan. Då bäddar man ju för konfrontationer av det slag som blivit ett faktum i fallet Norrtorp. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till yrkande 4 i motion 1980/81:1094.

Herr talman! I anledning av jordbruksutskottets betänkande nr 19, som berör avfallshanteringen, har ett antal motioner väckts. Jag vill göra kammaren uppmärksam på hur motionernas klämmar formulerats och hur reservationer skrivits vid utskottsbehandlingen beträffande sådana frågor som redan efter god förmåga har tillgodosetts av regeringen.

Per Israelsson redogjorde nyss för motionskraven. I den socialdemokratiska motionen 1379 yrkas enligt p. 3 att SAKAB skall ges de resurser som behövs för utbyggnaden av en central behandlingsanläggning för miljöförligt avfall och enligt p. 4 att regeringen skall uppta överläggningar med kommunerna om mottagningsoch lagringsanläggningar för miljöfarligt avfall. Motionen är skriven i en anda som avspeglar inställningen att man måste gå emot regeringens förslag, att man inte kan böja sig för det enkla faktum att regeringen har tillgodosett bra mycket av vad som krävs. Det låter sig sägas att det har tagit litet för lång tid, men frågan har ju ändå fått en lösning. Ja, herr talman, man skulle beträffande samtliga dessa tre uttalanden kunna fråga sig: Vad är det motionärerna vill? Vad är det som inte är tillgodosett? Är det möjligen på det sättet, om jag för ett ögonblick får uppehålla mig vid den kommunistiska motionen, att kommunisterna tror att SAKAB:s anläggning med berått mod inte kommer att förses med bästa möjliga tekniska utrustning? Och tror kommunisterna inte att det är regeringens vilja att utsläppen från anläggningen skall bli så små som över huvud taget är möjligt? Nej, Per Israelsson, som i dag företräder vpk här i kammaren, era motionsyrkanden är ett förträffligt exempel på vad som menas med att slå in öppna dörrar. Det låter sig sägas att regeringen har haft problem med lokaliseringen av SAKAB:s anläggning, men att de frågor som tas upp i den kommunistiska motionen för den skull skulle vara eftersatta är en helt felaktig tanke. Jag vill nämna någonting om vad regeringen har haft för målsättning, då den handlagt de här ärendena. De krav som ställts såväl från naturvårdsverket som från de båda berörda kommunerna, Kumla och Hallsberg, har regeringen i huvudsak tillmötesgått. Regeringen har sålunda sagt nej till utsläpp av avloppsvatten från förbränningsugnen. Vatten från rökgasreningen måste indunstas, eller också måste en torr rökgasreningsteknik tillämpas. Regeringens beslut innebär vidare att kraven i fråga om utsläpp i luften av såväl fluorväte och klorväte som stoft skärpts väsentligt. Grundvattensströmmar skall ingående kontrolleras. En särskild sakkunnig, Jan Bergström, skall kontrollera anläggningen. Han har dessutom getts befogenhet att stoppa driften. Kan man komma så mycket längre, herr Israelsson? Yrkande nr 3 i den socialdemokratiska motionen om att SAKAB skall ges de resurser som erfordras för uppbyggnaden är väl ett av de mer säregna yrkanden som ställts här i kammaren. Tror man verkligen på socialdemokratiskt håll att denna så länge diskuterade anläggning, när den nu äntligen kommer till stånd, inte skall ges erforderliga resurser för sin uppbyggnad? Yrkande nr 4 har gjorts till föremål för en reservation, och i den säger reservanterna att man vill betona regeringens ansvar för att SAKAB skall ges möjlighet finna lämplig lokalisering av sina planerade anläggningar för tillfällig förvaring av miljöfarligt avfall. Jag vill till Grethe Lundblad, som för socialdemokraternas talan, just nu gärna ge ett lugnande besked på den punkten. Regeringen känner det fulla regeringsansvaret. Den socialdemokratiska oron är i detta fall fullkomligt obefogad. Jag tror snarare att det är på det sättet att man från socialdemokratiskt håll gärna vill skriva regeringen på näsan att det har gått långsamt, vilket i och för sig inte är alldeles fel. Det vet regeringen om, och regeringen har också uttryckligen sagt att det är synd att det har tagit så lång tid. Nu är det emellertid på det viset att ett stort antal kommuner infört utvidgat kommunalt renhållningsmonopol även vad gäller den här typen av avfall. Således har frågan fått sin lösning i våra största kommuner: Stockholm, Göteborg och Malmö. När nu frågan om den centrala anläggningen för destruktion av avfall lösts finns det ingen anledning till misstro, att tro att utvecklingen inte kommer att fortsätta, så att kommunerna i tillräcklig omfattning kommer att kunna ta hand om miljöfarligt avfall. Mot den bakgrunden bör kammaren avvisa yrkandet i den socialdemokratiska reservationen nr 1. Jag vill härefter med några ord beröra återvinningen av pappersavfall. Utskottet har här inte funnit anledning att förtiga att utvecklingen av pappersinsamlingen har gått långsammare än vad som förutsågs 1975. Det beror bl.a. på att pappersbrukens prissä ttning inte möjliggör sådan ersättning till kommunerna att de får rimlig täckning för sina insamlingskostnader. Detta har dock inte hindrat att den insamlade pappersmängden väsentligt ökat under det senaste året. Det finns därför välgrundad anledning att påstå att vi om något år kommer att ha uppnått det 1975 uppsatta målet. Utskottet konstaterar att det är olyckligt att returpapperet i dag i en del kommuner går bland annat avfall till förbränning i värmecentraler. Bränning av papper utgör, enligt utskottet, en kvalitativt sämre form av återvinning än vad fiberåtervinning utgör. En granskning pågår inom statens prisoch kartellnämnd beträffande priset på returpapper. Det finns därför anledning att ställa sådana förväntningar på denna granskning att priset på returpapper i fortsättningen förhoppningsvis kommer att vara sådant att kommunernas kostnader för insamlingsverksamheten skall täckas. Med hänsyn till vad som här framhållits anser utskottet att det socialdemokratiska yrkandet också på denna punkt bör avslås. Herr talman! Jag yrkar på alla punkter bifall till utskottets hemställan. Jag vill helt kort säga några ord till Per Israelsson om resonemanget beträffande förträfflig lokalisering, som han så finurligt uttryckte det. Han ansåg att det var lämpligt med en förläggning till en glest befolkad plats vid kusten, där det skulle vara ständig frånlandsvind. Där skulle anläggningen kunna placeras. Jag tycker att vi skall ta upp ett resonemang om det här i kammaren, Per Israelsson. När frågan för mycket kort tid sedan hade aktualitet var det synd att ni inte, från era utgångspunkter, pekade på var den här platsen vid kusten med ständig frånlandsvind och gles befolkning låg någonstans! Jag utgår från att platsen är så rasande glesbefolkad att ni inte har för avsikt att tillfråga befolkningen där, såsom ni nu förebrår regeringen att den inte gjorde beträffande Norrtorp. Man bestämde lokaliseringen, säger Per Israelsson, och därefter försökte man introducera anläggningen. Det var inte bra, säger han. — Jag tycker att herr Israelsson skulle utveckla sin syn på hur beslutet borde gå till och peka på det där förträffliga kustområdet med de ständigt gynnsamma vindarna. Det är verkligt konstruktiva idéer ni för fram — men peka på var platsen finns!

Herr talman! Inom ramen för en repliktid på tre minuter går det inte att utveckla detta så mycket, men jag kanske får återkomma i slutet av debatten, om vi inte hinner klara ut det hela på 2 x 3 minuter. Arne Andersson i Ljung började med att ställa frågan: Vad vill motionärerna som inte är tillgodosett? — Vi vill ha bästa möjliga teknik, så långt den har kommit i dag. Vi är inte övertygade om att det utan vidare blir den tekniken om det inte finns ett tryck på att det skall vara det. Arne Andersson säger att vi slår in öppna dörrar. I så fall höll partikamrater till både statsministern och Arne Andersson på med det när jordbruksministern besökte Norrtorp och Kumla kommun vid de informationsträffar som jag nämnde. Det var nämligen bönder, som säkert röstar med både moderaterna och centern, som var mycket upprörda och alls inte ville ha anläggningen, och det var mycket svårt att övertyga dem om att det här var ett riktigt beslut. Arne Andersson påpekade att det har skett skärpningar i miljökraven från det ursprungliga förslaget om Norrtorp. Det är positivt — det skall jag erkänna. Men vi är inte övertygade om att dessa skärpningar och de ytterligare som kan uppnås är sådana att en inlandslokalisering mitt i en jordbruksbygd verkligen är försvarlig. Jordbruksministern gick dessutom vid Kumlamötet med på att tillsätta en särskild utredning som försvarets forskningsanstalt skall göra och SMHI medverka till. FOA:s utredning skall bl.a. utröna vad som i värsta fall skulle kunna bli resultatet för bygden vid ett haveri eller en brand i anläggningen — jordbruksministern lovade att detta skall utredas. Frågan är då: Är man beredd att avvakta utredningen eller skall man börja bygga? Är man så säker på att man har rätt, att man kan göra detta? Det är en fråga som jag tagit upp i en interpellation som kommer att besvaras senare. Det kanske vi inte kan klara ut här i dag — det är så att säga jordbruksministerns bord. Slutligen vill Arne Andersson att vi skulle anvisa en plats där anläggningen för avfallshantering skall ligga, om vi nu inte vill ha den i Norrtorp. Det är jag inte utan vidare beredd att göra — det måste utredas. Men i den debatt som ägde rum i Kumla framlades det faktiskt ett konkret förslag om en plats vid Östersjökusten, vilket jag inte utan vidare står för. Men skall man ändra lokaliseringen måste det bli fråga om ett kustläge, förslagsvis på östkusten, med gles befolkning.
Herr talman! Vi socialdemokrater finner det mycket tillfredsställande att ett beslut om en behandlingsanläggning nu äntligen har fattats. Vi finner det också mycket välbetänkt att man har ställt långtgående miljövårdskrav när det gäller utsläppen både till vatten och till luft från anläggningen. Det tycker jag det finns skäl att understryka. Men samtidigt som jag säger det vill jag ändå säga att vi inte tycker att det skulle ha varit så svårt för utskottets majoritet att också hålla med oss om det som vi anför i vårt särskilda yttrande, nämligen att det är viktigt att det nu sätts in tillräckliga ekonomiska resurser för byggandet och inrättandet av anläggningen. I detta trånga ekonomiska läge tror jag det är viktigt att vi är överens i sådana här frågor. Arne Andersson i Ljung talade om att det började bli väldigt bra när det gällde mottagningsstationer för miljöfarligt avfall och mellanlagringsstationer. Jag skulle då ändå vilja fråga Arne Andersson: Är det verkligen positivt att endast ett 60-tal kommuner har genomfört speciella insatser till insamling av miljöfarligt avfall och infört s.k. utvidgat kommunalt renhållningsmonopol när det gäller miljöfarligt avfall? Det är trots allt så att miljöfarligt avfall rätt ofta kommer från industrier som är belägna utanför de stora städerna. Man behöver alltså i oerhört många kommuner göra sådana insatser. Vi tycker att det mycket snabbt borde komma till stånd överläggningar med Kommunförbundet i den här angelägenheten. Egentligen får man säga att det är anmärkningsvärt att det ansvariga statsrådet inte har varit närvarande i dag i behandlingen av huvudparten av jordbruksdepartementets budget och vid behandlingen av dessa viktiga frågor om avfallshanteringen. Jag tycker att en direkt förklaring till dröjsmålen med avfallshanteringsfrågan hade varit på sin plats här i dag. Jag kan bara beklaga att vi inte kan få en sådan förklaring.
Herr talman! Jag har väl ingen anledning att uppträda som försvarsadvokat åt jordbruksministern, men det är helt klart att frågan hade en lösning— vi har erkänt att den dröjde länge — när motionerna skrevs och när reservationerna i utskottet skrevs. När då ledamöter i utskottet inte nöjde sig med att frågan hade en lösning, tog jag mig friheten att peka på hur man måste forma sina yrkanden om man över huvud taget vill vara med i en debatt som i och för sig skulle kunna tonas ner litet grand. Jag vill gärna ge Grethe Lundblad och Per Israelsson det erkännandet att visst blir debatten litet mattare när man verkligen inte kan framföra den kritik som man avsåg att föra fram. Regeringen har så småningom fått till stånd en lösning, och det tycker jag att vi skall vara utomordentligt glada för. Om Per Israelsson tror att inte bästa teknik kommer att användas i den här anläggningen med mindre än att vi trycker på, som han uttryckte det, då har jag förstått vad man menar med motionen och att motionärerna har utomordentligt liten tilltro till regeringen. Det är i och för sig inte överraskande, men om man antar att regeringen inte avser att använda bästa teknik så är det väl en alldeles ovanligt stor misstänksamhet som läggs i dagen. Detsamma vill jag säga till Grethe Lundblad: Är det inte pessimistiskt i överkant att tro att regeringen inte kommer att ge tillräckliga resurser för att anläggningen skall komma till stånd? Jag tycker att vi gemensamt borde kunna vara glada över att en så svår fråga håller på att få en tillfredsställande lösning. Glädjen över det borde kunna sträcka sig över blockgränserna här i riksdagen.

Herr talman! Jag hann inte riktigt med allt förra gången och skall beta av litet till. Arne Andersson i Ljung ställde i sitt första anförande frågan till mig hur vi anser att det skall gå till när man lokaliserar en anläggning för hantering av miljöfarligt avfall. Vad är det som har gått så tokigt? undrade han. Jag vill påminna om det förslag som föreligger om ändringar i miljöskyddslagen, ett förslag som regeringen faktiskt har lagt fram. Vi har yrkat på vissa ändringar i det, men det är ändå ett förslag. Regeringen menar i förslaget att när man i fortsättningen söker koncession enligt miljöskyddslagen skall man först ta kontakt med den lokala befolkningen. De som är berörda av ärendet skall kontaktas först, och deras synpunkter skall tillföras det material som går in med ansökan. Då kommer de synpunkterna in på ett tidigt stadium så att det går att ta hänsyn till dem innan man har knutit upp sig i ett lokaliseringsbeslut. Det förfarandet tycker jag är riktigt. Sedan säger Arne Andersson att jag tycks ha väldigt liten tilltro till regeringen, och det uttrycker han förståelse för. Ja, vi är nog överens om hur det är med den saken. Därför anser jag att det behövs ett visst tryck för att få bästa teknik. Aktionsgruppen mot SAKAB:s lokalisering till Norrtorp har nyligen besökt den anläggning med motsvarande funktion som finns i Danmark och vars utrustning liknar den som SAKAB tänker använda. Aktionsgruppen har kommit fram till att den utrustningen kanske inte fungerar så bra som SAKAB har sagt. Så det finns anledning att titta på vad som är bästa teknik i det här fallet. Och det finns som sagt anledning att ta hänsyn till vad befolkningen i området säger. Vid ett möte där sakkunniga från Yrkesmedicin i Örebro var med sade de att de vågar inte uttala sig om riskerna. Det är nämligen så att det kan komma ut ytterst små mängder av mycket farliga ämnen som dioxiner och dibenzoefuraner. Trots att det kan röra sig om så små mängder att det rent av kan vara svårt att mäta dem kan de ändå vara farliga. Vid driftstörningar kan sådana gifter komma ut, och det har oroat befolkningen som vill ha säkra uppgifter om att ett haveri inte kommer att leda till att omgivningen blir förgiftad. Invånarna i området är relativt överens om att fungerar anläggningen som det är tänkt är det inte så farligt, men om den inte gör det kan det bli farligt, och det är detta människorna är oroliga för.
Herr talman! I utskottets betänkande kommer det faktiskt ändå på flera ställen fram viss undran och oro. Man säger bl.a. att om inte SAKAB får tillfredsställande möjlighet att lagra det miljöfarliga avfallet, föreligger det en risk för att erforderliga säkerhetskrav inte kan iakttas, och man anser också att regeringen skall ha dessa frågor under noggrann uppmärksamhet. Man understryker vidare att den statliga myndigheten har ett särskilt ansvar när det gäller fortsatta insatser för att öka pappersinsamlingen. Jag tycker att utskottet i dessa frågor har svansat som katten kring het gröt och inte vågat säga ifrån. Det hade varit bättre om man hade sagt direkt ifrån, att nu måste regeringen ta till överläggningar med kommunen och Kommunförbundet för att verkligen få en plan. Vad beträffar resurserna till SAKAB-anläggningen i Närke är det väl ändå så + och det tror jag också att Arne Andersson i Ljung erkänner — att man i en svår ekonomisk situation tyvärr måste vara pessimist när det gäller om tillräckliga ekonomiska resurser kan anvisas. Därför hade det funnits anledning för utskottet att verkligen understryka hur oerhört viktig den frågan är.
Herr talman! Jag skall inte replikera Per Israelsson, eftersom han uttryckligen använde sig repliktid till att fortsätta ett anförande som han för en stund sedan inte hann hålla färdigt. Jag tycker, Grethe Lundblad, att utskottet på flera av de punkter vi diskuterar har uttryckt precis den försiktighet som ett utskott bör visa när det gäller så utomordentligt svåra frågor. Här finns det inte utrymme för att vara självsäker och slå sig för bröstet och tycka att det här har vi löst så att det en gång för alla är bra, utan vi har faktiskt med en viss ödmjukhet umgåtts med problemet. Därför har det naturligtvis varit särskilt svårt att skriva reservationer till detta betänkande, och det framgår — jag har pekat på det — att de får den utformning som de nu har fått när utskottet är så ödmjukt som det har varit. I och för sig bådar det gott för det samarbete som vi kanske behöver i de här besvärliga miljöfrågorna.

Herr talman! Beträffande de oskuldsfullhetens kläder som Grethe Lundblad draperade sig i när det gällde SAKAB-anläggningen och vår inställning till avfallsfrågor vill jag lämna den kommentaren att modet växlar —-inte bara klädmodet utan också modet att kritisera och modet att ta ansvar. Tanken på SAKAB-anläggningen i Norrtorp var nämligen för länge sedan väckt i regeringskansliet. När nu den nuvarande jordbruksministern angrips i förläggningsfrågan kanske både Grethe Lundblad och jag borde ha haft modet att träda upp till hans försvar för att på så sätt låta ett sådant här ärende litet snabbare komma till sin fullbordan. Det är möjligt att vår gemensamma inställning i de här frågorna borde få ett sådant uttryck någon gång. I anledning av ett särskilt yttrande från Kerstin Sandborg och mig till det jordbruksutskottets betänkande vi nu har till behandling vill jag anföra några synpunkter. Under en följd av år har intresset för återvinning och modern avfallshantering varit stort. Flera gånger har i riksdagen betonats att avfall är en resurs som i största möjliga utsträckning skall användas. Inte minst från jordbruksutskottets sida har framhållits att återanvändning måste vara en ledande princip vid omhändertagande och behandling av avfall. Och visst har framsteg gjorts på återanvändningsområdet. På skilda håll inom näringslivet sker återvinning av avfall i en utsträckning som kanske skulle överraska, om en kartläggning gjordes. En sådan skulle dessutom i och för sig vara bra, då erfarenheter kunde komma flera till nytta. Men huvudintrycket är tyvärr att trots ett stort intresse har nog inte det verkliga genombrottet för återanvändningsprincipen skett. Ökade oljepriser t.ex., och därmed ökade ekonomiska förutsättningar, är dock i nuläget starkt pådrivande. I vår marknadsekonomi är det av största betydelse att det finns ekonomiska fördelar att hämta i tekniker där återanvändningsprincipen är ledande. I vår motion 1980/81:1381, som ligger till grund för det särskilda yttrandet, har Esse Petersson och jag pekat på att det kan finnas onödiga hinder för ett rationellt återanvändande av avfall. Återvinning är en metod att reducera Sveriges stora oljeberoende. En stor del av avfallet från hushåll och industrier kan användas som bränsle i fjärrvärmeanläggningar. Sådana är i funktion, och flera projekteras. Naturvårdshänsyn är också ett viktigt skäl till ökad återanvändning, inte minst när det gäller att förhindra nedskräpning. Andra miljöskäl för en förnuftig avfallsbehandling är vikten av att miljöfarligt avfall uppmärksammas och dess väg genom industriprocess och användning följs upp. Det kan då bli möjligt att på olika vägar återsamla det miljöfarliga avfallet, så att det inte hamnar i naturen eller lagras på arbetsplatser. Ett annat skäl till att satsa på återvinning av just miljöfarligt avfall är att det kan underlätta andra former av återvinning. Hur miljögifterna omhändertas borde klarläggas där produktionsprocessen finns, så att vi i större utsträckning slipper att ha dessa gifter med i reningsverk och återvinningsanläggningar. Användningen av rötslam i jordbruket skulle ges bättre förutsättningar, om en bättre sortering av avfall kunde ske. Likaså kunde t.ex. tungmetallutsläppen, då avfall använts som bränsle, minskas genom att miljöfarliga produkter återsamlas och t.o.m. i vissa fall återvinns. Att låta miljöfarliga produkter genomgå en förbränningsprocess är inte bra och bör undvikas. Jag vill fastslå några saker: En bättre avfallshantering är en viktig del av naturoch miljövården. Återvinning och förbättrad avfallsbehandling är också till stor del en fråga om ekonomi. Samhället kan utfärda föreskrifter om hur avfall skall hanteras. Men det gäller också att hitta lösningar som har förutsättningar att fungera i praktiken och till rimliga ekonomiska kostnader. Det kan antas att strävandena att förbättra återvinningen av avfall i mångt och mycket måste gå ut på att undanröja hinder som i dag kan finnas i vägen för verksamheten. Två viktiga hinder för en fungerande bättre återvinning borde kunna försvinna. För det första ger nu energipolitiken starka skäl för att ersätta olja med avfall. För det andra tycks den centrala anläggningen för omhändertagande av miljöfarligt avfall nu komma till stånd. Där kan en del avfallsåtervinning äga rum i anslutning till själva anläggningen. Anläggningen bör också kunna möjliggöra att olika miljöfarliga ämnen försvinner ur annat avfall. Men det kan misstänkas att andra ganska onödiga hinder finns kvar. Av den anledningen har Esse Petersson och jag i motion 1381 till årets riksmöte yrkat på att en kartläggning av avfallshanteringens hinder och möjligheter skulle genomföras. Det är frågor av rent praktisk natur när det gäller ekonomi, juridik och teknik som vi vill ha belysta. Principerna kring återanvändning och avfallshantering har ju riksdagen slagit fast flera gånger. Herr talman! Vid behandlingen i jordbruksutskottet har vi inte reserverat oss till förmån för yrkandet i motionen. I vårt särskilda yttrande redovisar vi anledningen till detta. Naturresursoch miljökommittén planerar att till hösten framlägga ett delbetänkande. Enligt vad vi erfarit kommer där problematiken kring återvinning att behandlas. Vid en tidigare behandling i jordbruksutskottet av motsvarande motion har vi reserverat oss och därvid påpekat att direktiven för naturresursoch miljöutredningen är av en så principiell inriktning att dess arbete inte så mycket gällde det praktiskt inriktade utredningsarbete kring återvinningsfrågorna som vår motion förordar. Även om denna invändning i och för sig kvarstår, har vi funnit det rimligt att riksdagen nästa gång i sak behandlar återvinningsfrågorna sedan nämnda delbetänkande avgivits. Herr talman! I övrigt yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag har som motionär begärt ordet enbart för att få anlägga några synpunkter på det avsnitt i utskottets betänkande 1980/81:19 som vi nu behandlar och som berör den kommunala renhållningen. Denna fråga har ju blivit nästan en följetong här i riksdagen under 1970-talet. Även om mycket har förbättrats — framför allt för glesbygdens invånare — genom utvidgningen av 1970 års kommunala renhållningslag finns det fortfarande stora problem i många bygder av vårt land. Erkännas kan naturligtvis också att det finns kommuner där det fungerar alldeles utmärkt. Även 1979 års renhållningslag har blivit en besvikelse. Den frihet som kommunerna där fick, nämligen att själva utforma renhållingsordningen, har på många håll inte blivit någon förbättring. I jordbruksutskottets betänkande nr 1978/79:35, vilket låg till grund för riksdagens beslut, trycktes ganska så starkt på att hänsyn skulle tas till fastighetsinnehavarnas möjlighet att själva ta hand om sitt hushållsavfall och på att bortforslingen av detta skulle anpassas till behovet. Utskottet såg det som angeläget att kommunerna skulle tillvarata lagens möjlighet att smidigt anpassa renhållningsorganisationen till de enskildas behov och önskemål, inom ramen för vad som från hälsooch miljövårdssynpunkt kan accepteras. Vi från moderata samlingspartiet trodde inte att dessa uttalanden skulle räcka, utan vi begärde i en reservation en laglig rätt för fastighetsägarna att själva få lösa sitt avfallsproblem och omhänderta sitt hushållsavfall. Nu har det konstaterats att alltför många kommuner har struntat i vad utskottet och riksdagen förutsatte och i stället bara fortsatt med sin tidigare, hårda och osmidiga renhållningsordning. Vissa kommuner — jag kan t.ex. nämna Gotland — klargjorde redan i de samrådsbrev som sändes ut till fastighetsägarna att kommunen avsåg att utarbeta en renhållningsordning som i huvudsak innebar att dåvarande bestämmelser skulle bibehållas. Herr talman! I alltför många kommuner finns tyvärr de där problemen fortfarande kvar även efter 1979 års beslut. Många som brevledes eller per telefon begärt råd och upplysningar har varit helt förtvivlade, känt sig hjälplösa och ansett sig satta under förmyndare. Att besvär överklagas och besök av kronofogden sker är fortfarande ganska vanligt, och det har ju t.o.m. hänt uppe i Östersund att en fastighetsägare brände ner sitt fritidshus, som protest mot myndigheternas krav på sophämtningsavgifter. Han hade aldrig lämnat några sopor till den kommunala sophämtningen, och han hade heller aldrig haft något behov därav. Det kan bara inte få fortsätta på detta vis. I den motion som vi moderater väckt begärde vi att renhållningslagen ändras på sådant sätt att innehavare av fastigheter ute i glesbygden ges en lagstadgad rätt att själva få omhänderta sitt hushållsavfall. Detta vårt yrkande har utskottet inte velat tillstyrka utan har i stället nöjt sig med ett uttalande, där det står så här: ”Utskottet finner skäl att åter understryka uttalandet från 1979. Kommunerna bör inom ramen för det från hälsooch miljövårdssynpunkt lämpliga anpassa renhållningsorganisationen efter de enskildas behov och önskemål.” Vi tycker att det är bra att man ytterligare en gång har understrukit detta självklara förhållande. Vi får väl för tillfället nöja oss med detta besked och hoppas, att kommunerna så småningom skall kunna använda de möjligheter de har att lösa detta problem på ett smidigt, enkelt och bra sätt för invånarna i de kommuner där man råkat få de stora problem som förekommer på vissa håll. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag skulle vilja göra några reflexioner över vad som hittills har sagts i debatten rörande SAKAB och den delen av det problem vi nu har aktuellt framför oss. Jag gör det naturligtvis inte som talesman för något utskott, utan mot bakgrund att jag sedan sommaren 1977 är ordförande i detta huvudsakligen statsägda företag — staten äger 85 9. Grethe Lundblad erinrade i sitt inlägg bl.a. om BT Kemi. Hon sade att det kan komma fler skandaler och att det är angeläget att vi kommer till rätta med detta problem. Jag delar fullkomligt hennes synpunkt, men tycker också att det är riktigt att erinra om vad naturvårdsverkets generaldirektör har framhållit, nämligen att vi intill för inte så många år sedan inte hade någon annan metod för omhändertagande av miljöfarligt avfall. Det t.o.m. rekommenderades att det miljöfarliga avfallet skulle tas om hand genom nedgrävning. På detta område finns gamla synder, och man kan använda ordet skandal. Men vi bör se händelserna i deras tidsmässiga sammanhang — vi har lärt sent. Den kritik som förs fram i socialdemokraternas reservation 1 och särskilda yttrande hänför sig dels till den försening av den centrala anläggningen som har skett, dels till svårigheterna att lösa mottagningsoch lagringsanläggningsfrågorna. På den sista punkten talas det om önskvärdheten av en lokaliseringsplan. Jag som i bolaget under några år har sysslat med dessa frågor kan inte riktigt ansluta mig till de kritiker som använder uttryck som passivitet och fromma förhoppningar — Grethe Lundblad gjorde detta i sitt anförande. Av våra relationer till departementet har det hela tiden klart framgått att man i departementet har arbetat med frågorna men naturligtvis varit bekymrad över alla komplikationer. Det bör också sägas att förseningen skall ses mot den bakgrunden att alla kommuner och alla vettiga människor inser att anläggningar av denna typ behövs, men att de allra flesta anser att de skall ligga i någon annan kommun än den egna. Det kan kanske — även om det litet avviker från den vanliga ordningen — vara motiverat att direkt påpeka hur vissa kommuner som har ställt sig positiva i sina kontakter med SAKAB mer eller mindre snabbt har svängt under intryck av en beslutsam och uppjagad opinion. Opinionen har ofta varit osaklig, men lyckats få allt fler underskrifter på de cirkulerande uppropen. I Falkenberg hade alla på den politiska sidan sagt att det var helt all right att där bygga en tillfällig lagringsanläggning. Det tog några månader, sedan sade alla att det inte gick. I Kumla kommun var man till en början mycket mer positiv än vad man sedermera har blivit, trots att ingenting i sak har förändrats. I Kramfors var man oerhört positiv, men tappade så småningom alltmer modet. Sedan drogs kalken undan från de ansvariga genom att koncessionsnämnden sade nej när det gällde den centrala anläggningen. Jag tror att vi skall göra det klart för oss att läget är så här och att det är svårt att hantera denna fråga. Och miljögrupperna, särskilt en del udda sådana som lever på att odla sådana här kampanjer, är mer övertygade än några andra om att dessa problem skall lösas, men alltid på något annat sätt än vad som föreslås. Planeringen av Norrtorpsanläggningen har dragit ut på tiden, vilket utskottets talesman Arne Andersson i Ljung här underströk. Det är ytterst beklagligt, men nu är anläggningen på gång. Anledningen till förseningen var juatt beslutet i koncessionsnämnden, som sade ja till Norrtorp, överklagades av naturvårdsverket. Om så inte hade skett, skulle vi redan i dag ha varit på mycket god väg med uppförandet av anläggningen. Får jag också nämna den synpunkt i fråga om kontakter med kommuner och kommunförbund som framförs i reservation 1. Jag ställer mig litet tveksam till detta vid en bedömning av hur stora möjligheterna är att på detta sätt uppnå något positivt när det gäller en lokaliseringsplan, som regeringen skulle åstadkomma. Vi tror nog trots allt att vi i bolaget skall kunna klara den delen av problemet, även om det är många stenblock i vägen. Vad gäller möjligheterna för Kommunförbundet, som är delägare i SAKAB, att påverka kommunerna att i ökad omfattning ansluta sig till monopolet, så finns det sådana. Men Kommunförbundet har ju fått lov att säga att det tyvärr inte finns några hyggliga mottagningsresurser ännu på ett tag. Det har inneburit att det har tagit sin tid. Vi har inte fått i gång detta arbete som vi hade hoppats. Men jag är helt övertygad om att Kommunförbundet — jag har f.ö. tillhört. Kommunförbundets presidium — och kommunerna på allt sätt kommer att konstruktivt samarbeta för att detta arbete skall komma väl i gång. Herr talman! Jag skall sluta med några positiva punkter. SAKAB räknar nu med att kunna börja bygga på platsen under våren. SAKAB torde få fullt tillfredsställande finansiella resurser i den tilläggsbudget 3 som inom kort kommer att läggas på riksdagens bord. De skärpta miljömässiga kraven är SAKAB givetvis berett att leva upp till. Det behöver egentligen inte sägas, men SAKAB är en i grund och botten miljövänlig institution. Och den verkställande ledningen är självfallet medveten om sin skyldighet mot omgivningen, vare sig det gäller den centrala anläggningen eller det gäller skilda mottagningsstationer. För egen del vill jag uttrycka förhoppningen att riksdagen med detta för sista gången har diskuterat de här frågorna i ett så kritiskt tonläge. Jag är övertygad om att vi kommer tillbaka till frågorna, och konstruktiva förslag är alltid välkomna. Bolaget och vederbörande departementschef är alltid beredda att ta emot konstruktiva förslag. Det här problemet kan vi nu lösa, och vi kommer att kunna göra det, men det är nödvändigt att vi drar åt samma håll.

Herr talman! Min avsikt är inte att rycka i gång debatten och förlänga den nämnvärt. Jag vill bara avslutningsvis göra några konstateranden. Lennart Blom tog upp en del nya saker. Han påpekade att det bara för några år sedan var en etablerad metod att gräva ned miljöfarligt avfall. Den utveckling som lett till att vi inte gör det i dag tyder ju på att någonting har hänt. Att en sådan utveckling har skett visar också detta att det ständigt kan komma fram ny och bättre teknik som vi måste ta hänsyn till, som jag redan tidigare har påpekat. Sedan säger Lennart Blom att kommunerna har svängt, och det stämmer nog, speciellt vad gäller Kumla kommun inför det föregående valet. Lennart Blom sade också någonting som jag däremot inte är överens med honom om. Han sade nämligen att ingenting i sak har förändrats i Kumla, om jag fattade honom rätt. Det gällde alltså lokaliseringen i Norrtorp. Det var nästan bara på grund av detta som jag begärde ordet. Han sade f. ö. samtidigt att naturvårdsverket överklagade koncessionsnämndens beslut om Norrtorp och att arbetet med anläggningen därför blev fördröjt, och det är riktigt. Men för att gå tillbaka till det Lennart Blom sade om att ingenting hade förändrats, vill jag säga att det har gjort det. Det är ju vad som skett i och med att naturvårdsverket överklagat. Miljökraven har skärpts. Och den hårda opinionen på senaste tiden har lett till att man gör ytterligare kontroller — i varje fall om jordbruksministern lever upp till det han har lovat. Han har nämligen lovat att FOA skall göra en utredning om vad som kan hända vid brand eller haveri i anläggningen. Det hade säkert inte hänt om inte överklagandet gjorts. Det har alltså hänt en del saker som är positiva, just genom att naturvårdsverket m.fl. överklagade det första beslutet. Det var egentligen det som jag ville ha fastlagt i protokollet innan vi slutar.

Herr talman! I debatten den 11 december 1980 yrkade jag bifall till en reservation, som var fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:14. Utskottets socialdemokratiska ledamöter framhöll att tilläggsdirektiven till sjukpenningkommittén, som syftade till besparingar inom sjukförsäkringen, ingav allvarliga farhågor för att försäkringen skulle komma att försämras och att fördelningssynpunkterna inte skulle komma att beaktas. Vi uttalade också en berättigad oro över att sjukpenningkommittén skulle ta fram ett underlag, som innebar en urholkning av försäkringsskyddet, under stor brådska. Vi begärde att direktiven från 1978 och den ursprungliga planläggningen för arbetet fortfarande skulle gälla. Det är kanske, herr talman, överflödigt att påpeka att reservationen avslogs. Vi har denna gång avgivit ett särskilt yttrande. Sjukpenningkommitténs betänkande kommer nu inom kort att överlämnas till socialministern. Vi anser det därför ytterst angeläget att understryka vikten av att eventuella ändringar av vårt sociala trygghetssystem sker med socialpolitiska utgångspunkter. Det kan finnas anledning att befara att avsikten med sociala reformer och stödåtgärder förbleknar och att man ensidigt och kortsiktigt fastnar i ett sifferspäckat material. Herr talman! Jag har inget yrkande, men jag uttalar förhoppningen att socialministern, även om utredningen fick arbeta under en tidspress som inte kan anses acceptabel — sex månader — låter remissinstanserna få god tid på sig att ta ställning till ett måhända svårgenomträngligt material.

Herr talman! Ungdomen diskrimineras inom sjukkassan. Det räcker inte om de unga har en inkomst som överensstämmer med eller överstiger det belopp som gäller för sjukpenning, de måste också uppfylla ett ålderskrav, nämligen 16 år. Detta är, enligt den uppfattning som vpk har framfört gång på gång under de senaste årens riksdagar, en så orättfärdig bestämmelse att den bör undanröjas omedelbart. Nu skriver utskottet om den här frågan på ett sätt som om den var på väg att lösas inom kort. Det påpekas på s. 4 i betänkandet att socialpolitiska samordningsutredningen har föreslagit att 16-årsgränsen för tillhörighet till sjukpenningförsäkringen skall slopas och att betänkandet nu efter remissbehandling bereds inom regeringskansliet. För en ännu inte miljöskadad riksdagsledamot ter det sig häpnadsväckande att en så enkel detalj i det hela skall behöva ytterligare beredas efter att ha, som det heter, utretts i en statlig utredning. Vari består de invändningar som man ytterligare måste beakta i denna ”beredning”? Det är dock fråga om en ganska enkel och lättfattlig rättviseprincip. För de ungdomar som har turen att komma ut i arbetslivet efter grundskolans slut är det, med nuvarande orimliga ordning, helt avgörande vilken tid på året man är född om man skall få sjukpenning eller ej. Vi har i realiteten alltjämt unga människor som vill ut i arbetslivet vid denna tidpunkt i livet. Som det i dag är med tillgång på arbete, tvingas många i den här situationen att flytta till annan ort än hemorten. Inkomsten är nu som den är — dvs. så låg att det jämnt upp går att klara uppehället om man har inkomst hela tiden. En sjukskrivning innebär ofta rena katastrofen. I den situationen kan då ungdom under 16 år försättas enbart genom en oklok bestämmelse, som nu tyvärr har överlevt årliga påpekanden i riksdagen under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Det finns inga skäl att inte bifalla motion 203 om slopande av 16-årsgränsen vid allmän försäkring, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till den motionen.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:18 behandlar ett flertal motioner som har avstyrkts av ett enigt utskott. De flesta motionerna ryms inom sjukpenningkommitténs arbetsområde, och utskottet anser att man bör avvakta resultatet av dess arbete. Vad beträffar motionen av Lars Werner m.fl. om slopande av åldersgränsen 16 år för rätt till sjukpenning vill utskottet avvakta remissbehandlingen av socialpolitiska samordningsutredningens betänkande, i vilket föreslås att den nedre åldersgränsen slopas. Utskottet anser därför inte att något särskilt uttalande är påkallat f. n. Raul Blächer yrkar trots detta bifall till motionen. Jag skall inte säga något om det, annat än att jag tycker att vi kunde ha enat oss om att avvakta den remissbehandling som f. n. pågår. Den motion som Doris Håvik och Birgitta Johansson har väckt har tillstyrkts av ett enigt utskott. Utskottet delar nämligen den uppfattningen att en snar översyn bör göras av gällande bestämmelser rörande rätten till sjukpenning. Svårigheten att tolka sjukdomsbegreppet har inte sällan ställts på sin spets här under kammardebatterna. Vi anser i utskottet att en närmare penetrering av dessa frågor är nödvändig. När det gäller motion 302 om ändring av reglerna för rätt till sjukpenning för att förhindra fosterskador vill utskottet erinra om att riksdagen har gett regeringen till känna utskottets uppfattning i den frågan genom en riksdagsskrivelse. Vi anser således inte någon ytterligare åtgärd vara påkallad f. n. Vad beträffar det särskilda yttrande från den socialdemokratiska gruppen som Doris Håvik här talade om ser vi detta närmast som en liten önskelista från den socialdemokratiska gruppen, då något annat yrkande i ärendet inte föreligger. Men naturligtvis kan jag väl säga att vi alla i utskottet delar uppfattningen att bedömningar i de här frågorna bör göras från socialpolitiska utgångpunkter. Där tror jag att jag kan säga att vi är ganska Overens.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
Herr talman! Av skäl som jag inte kan gå in på nu, eftersom jag sitter med i utredningen, finns det berättigad anledning peka på att en bedömning bör göras utifrån socialpolitiska utgångspunkter.

Herr talman! I en reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:14 framförde de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet sin mening i frågan om pensionsnivån inom delpensionsförsäkringen. Vi framhöll att riksförsäkringsverkets rapport om erfarenheter av delpensioneringen visade att delpensionsreformen har fungerat på avsett vis för anställda förvärvsarbetande. Regeringen hade själv beställt en undersökning av riksförsäkringsverket, och materialet avlämnades av verket den 1 oktober 1980. Det förtjänar påpekas att propositionen om neddragning kom den 2 oktober 1980. I riksdagsdebatten den 11 december 1980 uttalade jag min förvåning över att regeringen inte avvaktade riksförsäkringsverkets rapport innan man beslutade att sänka kompensationsnivån inom delpensioneringen från 65 96 till 50 90. Riksförsäkringsverkets rapport visade klart att antalet delpensionärer motsvarade beräkningarna vid delpensionsreformens genomförande. Vi yrkar att pensionsnivån för anställda förvärvsarbetande återställs till sin ursprungliga nivå, 65 96, fr.o.m. den 1 juli 1981. Vi kan inte finna att en kompensationsnivå på 65 70 är att anse som stötande hög inom något annat pensionssystem. Varför då just inom delpensionssystemet? Delpensionsreformen skall enligt riksdagsbeslut finansieras genom arbetsgivaravgifter. Riksförsäkringsverkets rapport visade att ett underskott i delpensionsfonden uppstod i slutet av år 1978. Verket föreslog därför redan 1977 regeringen att avgiften skulle höjas från 0,25 96 till 0,45 96 fr.o.m. år 1978 för att man skulle undvika underskott. Ingenting hände. Regeringen negligerade riksförsäkringsverkets förslag. Först fr.o.m. den 1 januari 1980 genomfördes en höjning av avgiften, och den är från denna tidpunkt 0,50 96. Under tiden har underskottet i delpensionsfonden ökat.

Därefter skall man kunna återgå till den tidigare uttagsprocenten. Vi har räknat något på detta och föreslår en temporär höjning av avgiften med 0,15 90. Alla data som redovisades av riksförsäkringsverket talade emot förslaget om en sänkt kompensationsnivå. Regeringen trodde att en besparing på 150 milj.kr. fanns att hämta. Man betonade dock att kostnadsförändringarna var svårbedömbara. Regeringen angav inte heller vid vilken tidpunkt som dessa besparingar skulle kunna göras. Jag vill erinra om att besparingarna inte påverkar statsbudgeten, eftersom försäkringen i enlighet med riksdagens beslut fortfarande skall vara avgiftsfinansierad. Kommer det då att bli någon besparing? Jag vill påstå motsatsen. Antalet delpensionärer har ökat på ett sätt som för alla utom för regeringen ter sig helt självklart med tanke på de försämrade förmånerna.

Det är uppenbart att den i proposition 1980/81:20 beräknade besparingen på 150 milj.kr. bör glömmas. Förslaget var förhastat. Herr talman! I proposition 1980/81:20 gör socialministern en bedömning beträffande antalet delpensionärer: ”Det synes emellertid rimligt att anta att den hittillsvarande ökningen av antalet delpensionärer kommer att bromsas upp. Antalet delpensionärer i slutet av 1980 kan uppskattas till omkring 60 000.” Ja, verkligheten blev en annan. Det faktiska antalet delpensionärer som var berättigade till en kompensation på 65 Yo var per den sista december 68 000. Vad ansåg då socialministern hösten 1980 beträffande en nödvändig justering av avgifterna till delpensioneringen? Herr talman! Låt mig citera ur proposition 1980/81:20, bil. 4: ”Jag anser inte att det f.n. finns anledning att justera avgiften till delpensioneringen som en följd av den ändring av förmånsnivån som jag här har föreslagit. Jag vill här hänvisa dels till det betydande underskottet i delpensionsfonden som successivt skall täckas av influtna avgifter, dels till ovissheten om hur antalet delpensionstagare och därmed kostnaderna kommer att utvecklas under de närmaste åren.” En felaktig prognos bör leda till en omprövning av slutsatsen beträffande behovet av att justera avgiften till delpensioneringen. Nu krävs handling. Ingenting gjordes under åren 1978 och 1979 trots att underskottet i fonden ökade och trots att man uppmärksammats på att så skedde. Socialministern hänvisar själv till det betydande underskottet i delpensionsfonden. Mot bakgrund av den utveckling som skett och mot bakgrund av de faktiska kostnaderna bör omedelbara åtgärder vidtagas. Om så inte sker, tyder det på uppgivenhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation av Sven Aspling m.fl. som är fogad vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19.